Herr talman! En alldeles färsk informationsbroschyr från SIDA ger en sammanfattning av biståndet till ett av våra s.k. programländer, nämligen Mogambique. Men nu är det inte för att debattera vare sig bistånd eller Mogambique som jag har anmält mig till den här utrikesdebatten — det skall vi diskutera här i kammaren i april. Jag skulle ändå vilja läsa upp vad som står på framsidan av den här broschyren, för jag tycker att det är så tänkvärt: ”Med sina stora satsningar på jämlikhet, utbildning och sjukvård visar Mogambique upp en positiv bild av vad svart majoritetsstyre kan innebära. Men Sydafrika låter inte Mogambique leva i fred. Sydafrika tillåter inte att Mogambique blir ett lockande exempel på vad svart styre i Sydafrika skulle kunna innebära. Därför har Sydafrika gjort allt för att få Mogambique på knä: från terrorattacker och sabotage till ekonomisk bojkott. Ändå kämpar Mogambique vidare, utan att ge upp sina visioner av ett rättvist samhälle, utan att släppa målet ur sikte: ett Mogambique som kan försörja och utbilda hela sitt folk.” Så långt SIDA-broschyrerna. När jag läste detta kom jag att tänka på vad en representant för vad som i den här kammaren brukar kallas ”den svenska allmänheten” sade till mig i telefon häromdagen: ”Det är alldeles utmärkt att det nu blir en bojkott mot Sydafrika, men varför talar ni bara om apartheid? Sydafrika har ju så mycket annat på sitt samvete.

Allt annat — våld och förtryck, utsugning inom landet och aggression mot grannländerna — finns det exempel på runt om i världen utan att vi för den skull diskuterar en svensk eller internationell handelsbojkott.

Jag tycker det är bra att vi nu slår fast att detta är ett stort och unikt avsteg från traditionell svensk utrikespolitik. Detta tycker jag inte enbart för att undvika att bojkotten i framtiden skall betraktas som ett prejudikat, vilket många är rädda för, utan jag tycker det mest därför att undantaget desto tydligare understryker vår avsky för apartheidsystemet. Det telefonsamtal som jag talade om inledningsvis fick mig att fundera över att det kanske i riksdagens utrikesdebatt finns anledning att litet ytterligare påminna om vad Sydafrikaregimen tar sig före, förutom rasåtskillnaden och det våld som den föder inne i landet. För det första: Tvärtemot FN:s beslut vägrar man att lämna ifrån sig förvaltarskapet av ett grannland, Sydvästafrika eller Namibia, som det också heter. Bara detta faktum borde ha lett till att FN för länge sedan försökt sätta kraft bakom sitt ord genom sanktioner. Så skedde aldrig, och det har enligt min mening allvarligt skadat tilltron till FN. För det andra: Från Namibia och Sydafrika för man sedan flera år ett regelrätt krig in på angolanskt territorium, ett krig som ofta har kallats det glömda kriget. För det tredje: De övriga grannstaterna — eller frontstaterna, som vi brukar kalla dem — utsätts för ständiga hot, terroraktioner eller andra destabiliseringsåtgärder, som det heter med ett fint ord. När portugiserna fick släppa Mogambique och Angola 1974 och när Smithregimen fick ge upp sitt Sydrhodesia 1979 och det blev ett fritt Zimbabwe, då ansågs det allmänt att rasismen hade tagit ett rejält steg neråt på Afrikas karta. Men ändå har inget av dessa länder ännu riktigt i lugn och ro fått utveckla sin nations möjligheter under svart majoritetsstyre, utan en liten vit minoritet fortsätter att från sitt privilegierade och starkt beväpnade hörn längst nere i Afrika orsaka stort mänskligt lidande, hota freden, göra folkrättsliga övergrepp och hindra utvecklingen i hela regionen. I Sverige stöttar vi kampen mot apartheid av respekt för demokrati och mänskliga rättigheter. Men för Sverige betyder också Sydafrikas agerande i regionen att fyra eller fem av våra samarbetsländer för utvecklingsbistånd hindras i sin utveckling och således inte till fullo kan dra nytta av vare sig våra eller några andra biståndsinsatser. De stora insatser som vi nu gör i frontstaterna går ut på att göra dem oberoende när det gäller hamnar, vägar, energiförsörjning, osv., dvs. hjälpa dem att klara handel och kommunikationer utan grannen i söder. Med en fredlig samexistens mellan regimer som kan samarbeta skulle sannolikt många av problemen kunna lösas på ett helt annat sätt och de svenska insatserna också kunna användas på ett annat sätt för hela regionens bästa. Världssamfundet är uppenbarligen likgiltigt för de gigantiska problemen och lidandet. Två fredliga medel har den övriga världen att ta till för att tvinga fram en lösning. Det ena är en allomfattande, bindande och effektiv handelsbojkott. Det andra vore ett massivt stöd till frontstaterna så länge de tvingas leva under den vita skuggan i södra Afrika. Ingen av dessa åtgärder har världssamfundet lyckats samla sig kring. För detta kan man naturligtvis vara oändligt besviken. Det är nämligen inte bara FN-bojkotten på handelns område som runnit ut i sanden. Någon stor mängd efterföljare har det inte blivit till den extra insats på nära 700 milj.kr. som vi gjorde från svensk sida i höstas för att stötta frontstaterna. I dag har här i kammaren röster höjts för ytterligare sådana insatser. Ingemar Eliasson krävde att man skulle omfördela en stor del av biståndet till frontstaterna. Det är en god tanke. Men det förtjänar att påminnas att hälften av det svenska biståndet redan i dag går till södra Afrika.

Och det har vi inte gjort — tvärtom skall vi nu se till att vår egen bojkott blir så heltäckande och effektiv som möjligt. Jag tror inte ett ögonblick på att den ensam tvingar någon i Pretoria på fall — och jag tror inte det finns någon i det här landet som tror det — men ändå har den nya lagen ett brett stöd här i riksdagen och, som sig bör, också hos det svenska folket. Många tycker att moral och mänsklig medkänsla är alldeles för irrationella grunder för en lagstiftning, men, herr talman, så är det uppenbarligen inte alltid, och det är tydligen många fler som tycker att det är just moral och mänsklig medkänsla som i dag motiverar Sverige för att göra ytterligare insatser när det gäller södra Afrika.

Herr talman! Jag vill börja med ett citat: ”Den svenska neutralitetspolitiken måste präglas av ansvar för Sverige. Den får aldrig föras på ett sätt som kan skapa förväntningar på den ena sidan eller farhågor på den andra om avvikelser från den valda handlingslinjen. Vi skall orubbligt slå vakt om förtroendet ute i världen för vår föresats är att icke ens under starkt yttre tryck lämna neutralitetspolitiken. -—-Vi kan ha ett hur starkt försvar som helst, börjar omvärlden tvivla på vår alliansfrihet begränsas ändå möjligheterna att föra en oberoende neutralitetspolitik. Därför är just utrikespolitiken vår främsta försvarslinje. I denna utrikespolitik ingår arbetet för fred och frihet, för rättvisa och internationell solidaritet i vår omvärld. Detta är ett arbete för viktiga principer. Men det handlar också om ett egetintresse. När vi arbetar för fred och internationell solidaritet tar vi också ansvar för Sverige.” Detta var ett citat ur Olof Palmes sista utrikespolitiska tal här i riksdagen. Många undrar i dag hur det är med vår orubblighet. Har vi klarat det starka trycket från högerkrafterna här hemma och i andra länder? Sveriges ”affärer” ter sig allt märkligare i medborgarnas och omvärldens ögon. Ingen tycks ha en fullständig överblick — och den eller de som har det har ännu inte framträtt. Men redan innan tidningarnas feta rubriker om nya spekulationer eller sjuka företeelser förkunnats har människorna i allmänhet insett att ett ekonomiskt och politiskt rävspel förekommer bakom demokratins fasader. Sverige verkar sjukt. Frågan är hur pass djupt in i samhällskroppen det onda sitter. Inte ens det svenska fredsforskningsinstitutet SIPRI får vara i fred. SIPRI:s nye direktör, västtysken Stätzle, tar med varm hand emot pengar från en amerikansk stiftelse med kommentaren: Jag kan inte ta hänsyn till det som varit. Herr talman! Det som varit är alltså det självklara kravet att svensk fredsforskning måste vara fri från bindningar till supermakter som USA. Olof Palmes klara deklarationer från utrikesdebatten 1985 hör också till det som varit. Frågan är om den neutrala linjen också gör det. Det finns allvarliga tecken på att det sker en uppluckring på allt fler områden. Överstatliga organ som EG och Nordiska rådet utnyttjas för att successivt lotsa Sverige in i ett allt hårdare beroende till ekonomiskt mäktiga krafter i Västeuropa. I början av 1970-talet hade vi en intensiv och viktig samhällsdebatt om EEC, det som i dag kallas EG. Med hänvisning till att Sverige inte kunde dela den utrikespolitiska linje som EEC stod för, med hänvisning till NATO sambanden osv., fanns det inte en chans att då få med svenska folket på en politik som skulle ge efter i fråga om neutraliteten. I dag håller detta på att ske utan debatt. Bakom kulisserna ges löften åt EG-intressenter långt innan vare sig riksdagens folkvalda eller fackföreningsrörelsen fått säga sin mening eller — ännu värre — innan flertalet berörda ens har en aning om vad som egentligen pågår. Vi får bara inblick i en liten pusselbit i taget. Hemlighetsmakeriet handlar inte enbart om vapenexporten. Det handlar också om att Sverige säljer ut allt större delar av sitt nationella oberoende. Vår status som neutral nation har minskat. Efter olika avslöjanden som har handlat om mordet på Olof Palme och om vapenexporten har mycket hänt med bl.a. svenska massmedia — långt om länge. Men jag vill hävda att massmedia, medan detta har pågått och fortfarande, faktiskt har ägnat sig alldeles för litet åt något som borde ha gett kanske lika stora rubriker som dessa mer dramatiska händelser. Det räcker inte att som utrikesministern gjorde i kammaren tidigare i dag, nämligen svara på Lars Werners frågor om EG genom att säga, att visst finns det stora problem. Det tycks som om socialdemokraterna trots allt börjar få litet kalla fötter när de inser vad regeringspolitiken och Feldts s.k. tredje väg får för konsekvenser, t.ex. att handelspolitiken i allmänhet och EG samarbetet i synnerhet försatt regeringen i en ohållbar situation och att detta börjar gå upp t.o.m. för finansministern själv. Allt fler inom den fackliga rörelsen har nu denna uppfattning om följderna av regeringens exportledda och EG-beroende aningslöshet. Jag delar denna uppfattning. Massmedias intresse måste öka när det gäller dessa frågor. Låt mig ta några konkreta exempel på hur långt in i ett ödesdigert beroende Sverige nu har hamnat. Eftersom de flesta inser att ett lands kommunikationer och transportsystem har en avgörande betydelse i både fredsoch krigstid, utgår jag från exempel just på detta område. Inom Sverige har regeringens övertro på ekonomisk tillväxt, mätt med ett ålderdomligt BNP-mått, lett till ett mycket nära samarbete med den svenska exportindustrin. Ett exempel är Volvo och de diktat som bilindustrin fått regeringen att ställa upp på. Från en totalt misslyckad varvspolitik har så regeringen övergått till en lika stark övertro på bilproduktion. Regeringen sätter nu sin lit till ett par nya bilfabriker. Men bilindustrin nöjer sig inte med detta utan driver också igenom sina krav på en motorväg som kommer att bli den dyraste i Sveriges historia. Detta kommer att gynna den tunga landsvägstrafiken, vilket i sin tur ligger helt i linje med vad de mäktiga åkeriintressena och storfinansen inom EG krävt av Sverige. EG låter sig emellertid inte nöja med detta. Man ställer också krav på att Sverige måste tillåta allt tyngre lastbilsekipage. Alla partier ställer tyvärr upp på detta utom vpk, hittills i varje fall. När nu frågan om att Sverige skall ändra sin lagstiftning på transportområdet för att harmonisera, som det heter, med EG och detta har avancerat till ett folkvalt organ, har detta föregåtts av starka påtryckningar på Sverige från olika EG-organ. Fackliga representanter fäller omdömet att regeringen håller på att baxa landet ini EG. Facket vet att våra regler och lagar på arbetsmiljöområdet kan bli nästa steg i denna process. Miljörörelsen å sin sida vet att kommande steg också kan handla om uppluckringar på miljöområdet. För om vi skall agera på EG:s villkor blir det de lösningar som är billigast för kapitalet som får råda, också här hemma. Vad betyder nu detta i ett längre perspektiv? Jo, det kommer att innebära att regeringen, trots alla vackra löften om att minska luftföroreningarna och rädda den hotade svenska skogen, kommer att känna sig pressad att tillåta att bilismen ständigt ökar och att allt tyngre långtradare sliter ned våra vägar och spyr ut alltmer livsfarliga avgaser. Birgitta Dahls ganska radikala framtoning får, sett mot denna bakgrund, ett något falskt skimmer över sig. Snart kommer det att heta att EG vägrar att köpa svenska produkter om inte Sverige mjukar upp sina krav på område efter område. Förslaget om att S-märkningen av elartiklar skall tas bort därför att EG vägrar att acceptera svenska säkerhetskrav är ett exempel som snart kommer att börja tillämpas i praktiken. Herr talman! EG:s påtryckningar är alltså mycket allvarliga, och regeringens anpassningspolitik är ännu värre. Om vi samtidigt analyserar hur vår transportpolitik ser ut i stort inser nog de flesta att vårt lands beredskap inte är särskilt god vare sig när det gäller att förhindra miljökatastrofer eller när det gäller vår sårbarhet på andra områden. Det är obestridligt att den svenska civila handelsflottan spelade en viktig roll i Sveriges beredskap under andra världskriget. I dag har vi ingen handelsflotta värd namnet. Vi har helt enkelt inte någon sjöfartspolitik i det här landet. Det räcker att gå cirka tio år tillbaka i tiden. Då låg Sverige på tolfte plats i världen som sjöfartsnation. 24 000 svenska sjömän hade anställning på 650 fartyg. I dag är bilden totalt förändrad. Utflaggningen och redarnas manövrer har åstadkommit ett ras som lett till att antalet svenska sjömän har halverats. Sveriges nationella oberoende på transportområdet är därmed allvarligt skadat. Stat och regering är ansvariga för denna farliga låt-gåpolitik. I stället för att ensidigt inrikta alla åtgärder på exportnäringen och på storföretagens villkor borde man sett till att underhålla vår civila beredskap. I stället för att sälja ut och nedrusta den statliga rederiverksamheten borde man ha satsat på att utveckla den. Regeringen har vägrat att lyssna på sjöfolket och deras förslag. På samma sätt har man hanterat de förslag på sjöfartsområdet och när det gäller övriga miljövänliga transportområden som vpk gång på gång och år efter år har tagit upp här i riksdagen. Sverige befinner sig i dag i en kasinoekonomi, där redare av en ny sort får spela fritt med våra beredskapstillgångar. När staten 1986 sålde ut Zenits tio tankbåtar till Argonaut kom detta att bli ett av det årets mest uppmärksammade klipp. Herr talman! Vinnare är Mats Janson, en i gänget av ”klipping-shipping”- män. Förlorare är bl.a. det svenska sjöfolket, ja, hela det svenska folket för övrigt. Båtarna köptes enbart för att säljas. Över sommaren 1986 ökade tankbåtarna med över 100 miljoner i värde. Argonauts enda uppoffring var att ge ett litet antal sjömän jobb i 18 månader. Regeringens anseende bland svenska sjömän och bland alla som vill bevara vårt oberoende på transportområdet är i dag mycket dåligt. I ett Europasamarbete är det dags att tänka på att Europa inte bara är Västeuropa och att Europa inte är hela världen. I ett Europasamarbete är det dags att satsa på miljön och miljövänliga transporter som samtidigt bevarar vårt rykte som neutral nation och som inte tvingar oss ini ett beroende som på sikt innebär ett närmande till NATO. Sverige kan lägga om färdriktning till en satsning på miljövänligare produktion för hemmamarknaden och på en ny teknik som kan och måste utvecklas så att den också passar för tredje världens behov. Den inriktningen, herr talman, leder bort från Feldts s.k. tredje väg. Sveriges utrikespolitik och vår handel måste ge större utrymme för solidaritet. Det dröjde alltför länge innan regeringen tog tag i Sydafrikafrågan och beslutade om åtgärder på det området. Att ängsligt snegla på EG:s eller USA:s hårdnackade och cyniska lönsamhetstänkande duger inte längre. Vi behöver ett nytt klarspråk här i riksdagen. Jag förväntar mig att övriga partier visar vilka motiv som för deras del ligger bakom det hängivna talet om EG-anpassning. Herr talman!

Om vi inte öppet redovisar de begränsningar som det medför kan vi inte heller göra så mycket för att vidga solidaritetsutrymmet. Herr talman! Jag önskar att dagens socialdemokrater och riksdagsledamöter skulle använda just ett sådant språk. Då skulle svenska folket få en bättre information om vad politiken handlar om i dag.

Herr talman! ”Det måste finnas tiotusen städer i riket ingen av dem har skonats från krigets vapen. Hur gott det vore att få smida dessa verktyg till jordbruksredskap och låta oxarna plöja upp vart tunnland av de många övergivna fälten! Oxar i jordbruket, silkesmaskar vid hemmen. Då behövde inte våra tappra soldater gråta mera. Männen skulle skörda sin säd, kvinnorna spinna silke, och de skulle sjunga vid arbetet.” Herr talman! Så formulerade den gamle kinesen Tu Fu sin dröm om fred och frihet, om rättvisa och solidaritet år 758 — en helt annan miljö, en helt annan tid men ändå samma dröm som vi allesammans går och bär på, nämligen drömmen om fred och frihet. Denna dikt finns på ett vykort som Svenska FN-förbundet, Sveriges fredsråd och Utbildningsradion gav ut förra året, som alltså var internationella fredsåret. Vi vet att internationella fredsåret inte riktigt gav det som vi hade hoppats. När året började pågick det krig och militära konflikter på ett 15-tal platser i världen. När året slutade såg det ungefär likadant ut. Ändå måste vi fortsätta att formulera drömmen precis som Tu Fu år 758.

Jag är övertygad om att de flesta människor på vår jord delar denna dröm och jag hyser stor tillit till deras förmåga att förverkliga den.” Så formulerade sig Olof Palme i inledningen till Palmekommissionens rapport. ”Gemensam säkerhet, ett program för nedrustning”. ”Jag hyser stor tillit till deras förmåga att förverkliga den” — alltså drömmen —, sade Olof Palme. Det kommer an på oss att göra det. Många av oss har i FN sett redskapet för att förverkliga drömmen. Jag tänker ägna mitt anförande åt några kommenterar kring just FN. Vi har hört mycket i dag i regeringens utrikespolitiska deklaration och många anföranden. Vi ser gång på gång att FN inte lever upp till de förväntningar vi ställer på FN, eller för att formulera det bättre: Medlemsstaterna i FN lever inte upp till de förväntningar som vi har rätt att ställa på dem i FN. De lever inte upp till de förpliktelser som de åtagit sig i FN enligt stadgan. Nu är FN mitt inne i en svår finansiell kris. Det beror på att vissa medlemsstater inte betalar avgifter såsom de har förbundit sig enligt stadgan. Det är inte betalningsförmågan det kommer an på. Medlemsavgifterna är ju anpassade till varje medlemsstats betalningsförmåga. Världens regeringar satsar varje år ca 900 miljarder dollar på militära rustningar. Olof Johansson nämnde tidigare beloppet 700 miljarder dollar. Vilket belopp som är det rätta är egentligen ointressant i sammanhanget. Men låt gå för att det är 900 miljarder dollar. FN:s budget för i år är 0,8 miljarder dollar. Alltså mindre än en promille av det som världen satsar på rustningar skulle vi behöva för att FN skulle kunna fungera. Detta visar att det inte är betalningsförmågan det kommer an på. Herr talman! Nog är det en skandal att världens länder inte vill satsa detta blygsamma belopp på att FN skall kunna fungera — en promille av rustningskostnaderna. Detta exempel visar också att krisen i grund och botten är en politisk kris och återspeglar att förtroendet för FN sviktar, framför allt när det gäller det multilaterala samarbetet från stormakternas sida. Under en lång tid utgjorde öststaternas innehållna bidrag till flera av FN:s fredsbevarande operationer ett svårt problem. På så sätt byggdes skulder upp som har orsakat FN finansiella bekymmer. Nu har situationen dramatiskt förvärrats, därför att den amerikanska kongressen har beslutat om kraftiga nedskärningar av det amerikanska årsbidraget. Bidraget såg ut att bli en fjärdedel av den stadgade avgiften, men det blev ungefär hälften. Eftersom Förenta Staterna ensamt svarar för en fjärdedel av FN:s reguljära budget, får förändringar i det landets uppträdande stort genomslag. I ett större perspektiv handlar det, som jag sade, om mycket blygsamma summor. Ändå har det amerikanska agerandet försatt FN i en akut finansiell kris. Den är ännu inte övervunnen. Sverige och de övriga nordiska länderna betalade direkt efter årsskiftet sina årsbidrag för att avhjälpa den kritiska likviditetssituationen. Alla stater borde inse att de har ett egenintresse av att värna om FN och upprätthålla respekten för stadgan. Det måste också gälla för det solidariska betalningsansvaret. Vi har tidigare talat om att Sverige i FN fört fram tankar om att minska den högsta andelen av de uttaxerade bidragen som en enskild medlemsstat har att betala. En jämnare fördelning av kostnaderna skulle minska FN:s sårbarhet och beroende av enstaka större bidragsgivare. Det skulle kanske också bättre markera att FN är en organisation för alla stater — det är en viktig synpunkt. Även FN måste naturligtvis kunna reformeras. Självfallet har det genom årens lopp utvecklats en byråkrati, även om den inte är fullt så stor som man ibland gör gällande. FN är inte den papperskvarn som det har hävdats. Jag brukar göra en jämförelse som är talande. FN-sekretariatets pappersproduktion under ett år motsvarar ett söndagsnummer av New York Times. Det är en jämförelse som kan ge en bild av denna papperskvarn, som en och annan kallar det. Nu har en reformprocess inletts. En serie rekommendationer utarbetade av den s.k. 18-gruppen har legat till grund. Man har fattat beslut om en förändrad budgetprocedur. Förhoppningsvis kan detta leda till en bredare uppslutning bakom FN:s verksamhet. Vad förändringarna konkret kommer att innebära är det för tidigt att tala om. Man bör realistiskt utgå från att FN också under åren framöver kommer att ha finansiella problem. För Sverige måste det vara en uppgift att vara med och hjälpa FN ur denna kris. Vi måste göra allt som står i vår makt för att realistiska reformer skall kunna genomföras som förbättrar organisationen, som gör den effektivare utan att man åsidosätter de principer som är nedlagda i FN-stadgan. Trots de problem som FN har, och har haft genom åren, har organisationen ändå visat prov på en anmärkningsvärd livskraft. FN kan sägas symbolisera förhoppningen om internationell samverkan i en värld som präglas av konflikter, kapprustning, otillfredsställda mänskliga behov samt allvarliga ekologiska problem. FN har under sin mer än 40-åriga tillvaro visat att organisationen fyller ett stort behov. Organisationen har också många gånger visat att den i någon mån kunnat motsvara de ideal som man ställde upp i stadgan. Det har sagts flera gånger, bl.a. från svenskt håll, att om FN inte fanns skulle man behöva skapa ett FN. FN:s framtida öde beror nu på medlemsstaternas politiska vilja. De måste i ord och handling sluta upp bakom FN-stadgan och utnyttja världsorganisationen för att finna lösningar på de gemensamma problemen. Dagens verklighet är så komplicerad att vi inte har något annat alternativ. Vi har inte råd att i varje nation sluta oss inom vårt skal. Vi måste samarbeta för att finna lösningar på de problem vi har. Herr talman! Jag inledde med att citera Tu Fu och den dröm han hade om fred. Det kan tyckas litet egendomligt att i denna debatt som handlar om utrikespolitik, om ABM-avtal, SDI, konventionella styrkor och kärnvapenbärande missiler, supermakter, militärpakter och allt vad det är, plocka in poeterna. Men, herr talman, poeterna formulerar ofta väldigt fint den där folkliga drömmen om fred. Därför vill jag sluta med en modern författare, Benkt-Erik Hedin, från vårt eget årtionde. Det finns en dröm om allas lika värde om fred och samarbete i en värld Det finns en dröm om Inga gränser om du och jag och alla Det är en dröm en längtan mitt bland gränser och olikhet mitt i vårt orättvisa liv Och drömmen hjälper oss att leva och drömmen växer i vårt liv så vi kan bryta gränserna och krossa orättvisan

Herr talman! Jag har med intresse lyssnat på Elisabeth Fleetwoods anförande och vad hon sagt om det som har hänt och händer i Sovjetunionen. Tiden kommer att utvisa huruvida förhoppningarna om att en fortsatt sådan politik som den vi ser i dag och som är en annan än tidigare i förhållande till de oliktänkande kommer att infrias. Men jag begärde ordet därför att jag skulle vilja förflytta Elisabeth Fleetwood litet längre västerut i en alldeles speciell fråga, som jag har haft uppe i kammaren tidigare i dag. Genom Carl Bildt har moderaterna i dag varnat för risken för att Sverige skall bli en stagnerande randstat i Västeuropa. Alltsedan den mest intensiva EEC-debatten på 1960 och 1970-talen har högern mer eller mindre tydligt visat att man vill ansluta vårt land till EG så gott som utan förbehåll. På svensk mark har tonen varit moderat. I kretsen av likasinnade har man på utländsk mark varit råare i sina krav och i synen på EG. År 1983 deltog dåvarande moderatledaren i ett möte i London, där ett program med namnet ”De euro-amerikanska relationerna” antogs. Bland programskrivarna befann sig en av riksdagens moderata ledamöter. En huvudtes i detta program är att banden mellan USA och Västeuropa måste stärkas och att länderna inom NATO skall satsa mer pengar på militära ändamål. I ett senare sammanhang 1984, då ett program för Europas enhet antogs, var de svenska moderaterna också delaktiga i uttalanden om att EG måste stärkas med avsikten att väst måste stå starkare gentemot öst i stormaktspolitiken. Jag undrar om Elisabeth Fleetwood tror att den här typen av propaganda och programskrivning är ägnad att göra det lättare för de oliktänkande i Sovjetunionen. När nu moderaterna vill ”ge Sverige en fastare plats i det dynamiska europeiska samarbetet” tycker jag att det är väldigt viktigt att granska trovärdigheten. Anser Elisabeth Fleetwood att EG:s huvuduppgift är att agera som USA:s förlängda arm gentemot Östeuropa? Är moderaternas intresse av medlemskap i grund och botten ett led i en militärstrategi anpassad till NATO? Om inte, Elisabeth Fleetwood, är det kanske lämpligt att omedelbart ta avstånd från de programtexter om EG och de euroamerikanska relationerna som ni var med och snickrade ihop för några år sedan. En deklaration om era syften med EG-medlemskap kan inte vara hur tänjbar som helst, eller hur? Är det så att den svenska högern har en linje som bara kan framföras utomlands och en annan linje avsedd för tal i den svenska riksdagen, Elisabeth Fleetwood?

Herr talman! Naturligtvis står vi fast vid vad vi tidigare har sagt när det gäller de mänskliga rättigheterna. Men det gäller inte bara det — det handlar inte bara om pappersexercis eller svartskrift på ett papper, utan jag menar att det också handlar om vad man gör i praktiken, vad man säger när man reser till olika länder. Det har också betydelse för de människor som man vill värna om. För egen del var jag i Sovjetunionen för exakt ett år sedan. Då tog jag uppi diskussionen så fort jag hade tillfälle flera judiska fall som jag hade blivit ombedd att ta upp. Självfallet agerar man så. Men nu vill jag veta hur det är med den moderata trovärdigheten och vad Elisabeth Fleetwood tycker om de uttalanden som har fällts när det gäller EG, NATO och USA. Vad det handlar om är helt enkelt moderata samlingspartiets trovärdighet när det gäller öst kontra väst.

Herr talman! Jag skulle vilja börja mitt anförande med att citera från en musikal: ”Godafton. Vi bryter sändningen för ett extrameddelande. USAs president Ronald Reagan ger Sovjetunionen en frist på 24 timmar att flytta flottan de har utanför Kuba. USA har kärnvapenbestyckade missiler klara att användas och världen håller bokstavligen andan.” Det är det meddelande som får barnen på Unga Örnars fritidsgård i Borlänge att vakna upp. De konstaterar att barn ofta är klokare än vuxna och att man inte vill kriga mot sina kompisar. Därför tar Borlängebarnen initiativet till en brevväxling mellan Reagans sonson Billy och Gorbatjovs dotterdotter Irina. En tid senare meddelar TV-nyheterna att både Reagan och Gorbatjov är spårlöst försvunna. Sekretessen är ”fantastisk”, men ryktet gör gällande att det är en ungdomsorganisation som står bakom försvinnandena. En vecka senare kan historien avslöjas. På grund av brevväxlingen mellan supermaktsledarnas barnbarn har Reagan och Gorbatjov träffats i Borlänge. Där kom de överens om att satsa på u-landshjälp i stället för på rustningar. Och barnen på gården konstaterar sjungande: ”Tillsammans kan vi uträtta stordåd.” Det är handlingen i fredsmusikalen Poolare Reagan och kamrat Gorbat jov, som Unga Örnar i Kvarnsveden och Sellnäs själva författat och uppträtt med i närmare ett år. Över 35 barn har medverkat i två alternerande rollbesättningar. Det här är ett exempel på barns och ungdomars engagemang i fredsfrågan. Barn ställer krav på oss vuxna. De kräver ett engagemang, men de kräver också att vi visar i handling att det ligger allvar bakom våra ord. Caroline, en av dem som medverkar i föreställningen, säger så här: ”De som bestämmer idag pratar så mycket men gör så lite. De håller långa tal och är så allvarliga, men gör inget konkret. De pratar hellre om skatter än om fred. De lägger ned en massa pengar på valaffischer, sedan säger de att de inte har råd.” Det är allvarliga synpunkter, synpunkter som vi måste ta på allvar, för att barnen skall kunna ta oss på allvar. Kanske tycker någon att frågan om krigsleksaker inte hör hemma i en utrikespolitisk debatt. Jag tycker det, för barn måste fostras till fred. Barn måste lära sig att konflikter inte löses med våld. Barn kommer nog alltid att leka krig. Det kan man set.o.m. på orter där strider pågår. Men är det med vapen, om än leksaksvapen, de skall leka? Ett vapen, en pistol eller en stridsvagn, kan ju aldrig vara något annat än en pistol eller en stridsvagn. Det är skillnad mot en pinne eller en hand som i en lek får fungera som ett vapen — i en annan som något annat. Samtidigt kommer nya spel på marknaden; en ny typ av datorspel dyker uppi varuhus, kaféer och kiosker. Där står man framför en bildskärm och det gäller att samla poäng. Man får fler poäng ju mer man bombar, fler poäng ju fler hus som bombas. Det finns alltså bilder av bostadsområden där barnen som är med i leken skall samla poäng genom att bomba civila bostäder. Där finns också bilder av fältsjukhus och ambulanser. Om man prickar ambulansen får man högsta antalet poäng. Detta är en skrämmande utveckling, ett skrämmande sätt att lära barn att inte följa de viktiga rättigheter och skyldigheter som gäller i en krigssituation. Nej, det är dags för oss att få en lag mot krigsoch våldsleksaker. Inte skall vi som lever i ett land med fred uppmuntra barn att leka det våld som vi själva föraktar. Herr talman! Framtiden är våra barn. Deras framtid blir hela världens framtid — våra barns framtid i en trång värld. Samtidigt läser vi om den skrämmande nutid som många av världens barn lever i. Ett axplock ur högen med tidningsurklipp ger en bild av detta. Runaways — hemlösa barn i New York. Bara sporadiskt har de gått i skola. De har rymt från familjer där föräldrarna bråkat, ofta har de misshandlats, ibland har de utsatts för incest, de har blivit vanvårdade och försummade. New York bär illusionen om möjligheten att börja ett nytt spännande liv. För tonåringarna är New York den glänsande metropolen. Där skall drömmarna om att bli känd, rik, älskad och förälskad gå i uppfyllelse. I stället hamnar de i en cynisk storstad där det är omöjligt att hitta en bostad, om man inte kan betala hyror lika höga som skyskraporna. Vem bryr sig om en ensam 14-åring som står och hänger utanför en porrbiograf för homosexuella? Vem skall hjälpa honom till en framtid att tro på? Samtidigt slår Unicef larm. Enligt en rapport från FN:s barnfond kommer över 140 000 barn att dödas eller att bli svårt sårade under 1987 om inte något radikalt görs. För varje soldat som dödas i striderna i exempelvis Mogambique dör flera barn. I ett annat urklipp läser jag om fastkedjade, neddrogade barn i Turkiet. Jag skall be att få citera. Det är en ovanligt stor kalabalik i väntsalen i dag. Man väntar med stigande spänning på att den omtalade brottslingen med det bloddoftande öknamnet Al Capone Ahmet ska göra sitt inträde. Fotograferna är på plats. Två militärpoliser med k-pistar visar sig vid ingången. En av dem håller i den kedja som den beryktade Ahmet är kedjad vid. Fotografernas kamerablixtar skrämmer fången. Ska han hamna på tidningarnas löpsedlar igen? Domaren som han träffar i rättssalen tror inte sina ögon. —- Hur gammal är du min pojke, frågar han. — Jag tror att jag är tolv år, säger Ahmet. Han är osäker på sin ålder. Han har aldrig ägt något personbevis. Detta är hans andra rättegång inom loppet av en månad. Han är redan dömd till sex år och åtta månader för inbrott i en livsmedelsaffär. Han är denna gång anklagad för stöld av ett guldarmband. Lagen säger åtta års fängelse för hans brott.” Det som skrämmer mig allra mest är nog ändå bilderna från bordellträsket i Bangkok. De illegala bordellerna drivs efter samma hänsynslösa princip; i skumma träkåkar på smutsiga bakgator hålls flickorna fängslade — nio-tioåringar är inte ovanligt. Med nummerlappar på brösten, uppradade på träbänkar väntar de på att stå till tjänst för några bath, en bath är ca 25 öre. Småflickorna kommer nästan undantagslöst från landsbygden — sålda till agenter och uppköpare som lånat föräldrarna pengar. Barnen sätts i pant och agenten säljer dem vidare till bordeller och fabriker där barnen skall arbeta av föräldrarnas skuld. Deras blick är tom, ansiktena fullsminkade. De är barn, men de verkar mycket mycket gamla. Sverige har av tradition arbetat för ett starkt internationellt skydd av de mänskliga rättigheterna. Det är naturligt och viktigt att Sverige också nu spelar en aktiv roll i den internationella arbetsgrupp som bildats för att utarbeta ett förslag till en FN-konvention om barns rättigheter. När det gäller att skapa opinion och föra ut information kring barns rättigheter i Sverige och i utlandet spelar folkrörelser och organisationer en särskilt betydelsefull roll. Konventionsförslaget, som nu föreligger, omfattar artiklar om att barns bästa måste bevakas i olika sammanhang. Barns rättigheter vid separation från sina föräldrar tas upp liksom bl.a. barns rätt till utbildning, hälsooch sjukvård, lek och rekreation. Vi måste hoppas att det arbetet blir framgångsrikt. För barnens skull — för framtiden! Låt mig, herr talman, avsluta med att citera en svensk tolvårings framtidsdrömmar. ”När jag blir stor vill jag att det blir fred. Jag vill inte dö i krig. Jag vill ha det bra. Jag vill inte vara fattig. Jag vill ha lagom med pengar. Jag vill inte vara miljonär. Jag vill alltså ha lagom med pengar. Jag vill ha en tjej som hjälper till med pengar. Jag ska vara helnykterist. Jag ska inte röka. Jag ska alldrig svika någon. Jag ska alldrig bråka om pengar. Vi två ska aldrig bråka. Vi ska ha det bra.” Låt oss hoppas att han får den framtiden!

Herr talman! När jag hörde Margareta Hemmingssons engagerade anförande kom jag att erinra mig förra påsken när min familj, min fru, våra tre barn och jag, besökte Israel. Naturligtvis gick vi till klagomuren för att också barnen skulle få se och uppleva den. Sexåringen och sjuåringen såg naturligtvis genast att mellan de stora klippblocken fanns massor med små papperslappar, och de frågade: ”Pappa, vad är det för något?” Jag svarade att det var små papperslappar där folk har skrivit vad de önskar. Man kanske kan kalla det böneämnen eller något sådant. Genast kom nästa fråga: ”Har du ett papper, har du en penna?” Så fick de varsin papperslapp och varsin penna och lade sig på de stora, rejäla gatstenarna och skrev. Min fru och jag var naturligtvis gränslöst nyfikna på vad de skrev. Jag trodde i min enfald att de skrev att de ville ha en ny cykel eller en ny docka eller något sådant. Jag tänkte att de har rätt att skriva vad de vill och stoppa in sina tankar mellan de stora klippblocken. Man vet ju att så småningom berättar barn för varandra. Alexander, sju år, hade skrivit till Gud att han ville att det aldrig mera skall bli krig. Detta tog riktigt tag i mig, värderade kammarledamöter, för jag trodde inte att en sjuåring skrev så. Men sedan har jag förstått att det gör de flesta sjuåringar. Jag tror inte att jag visste vad krig var när jag var sju år. Jag hade klart för mig att något mycket konstigt hände någonstans ute i världen, eftersom mamma hade ransoneringskuponger och blev särskilt glad om det kom någon som inte drack kaffe, utan hade med sig en kupong så att mamma kunde köpa litet extra kaffe. I dag vet barn när de är sju år vad krig är — de har sett det på TV. Deras högsta önskan är inte alltid en ny cykel, utan att det aldrig mera skall bli krig. Vilket ansvar har inte vi vuxna för att helhjärtat, till 100 96, engagera oss för en fredlig värld! Herr talman! Sverige har under mycket lång tid spelat en viktig och aktiv roll för avspänning, fred och nedrustning i världen, trots att vi är ett litet, neutralt land långt uppe i det kalla Norden. Namn som Dag Hammarskjöld, Alva Myrdal, Olof Palme och Inga Thorsson förknippas med ett målmedvetet, tålmodigt och konstruktivt arbete för världsfreden. På senare tid har dock Sverige på nytt förekommit på den internationella arenan, men denna gång i mindre hedrande sammanhang, och det är mycket ledsamt. För den internationella opinionen har Sverige fått ett nytt ansikte. Sverige är inte längre bara fredsmäklarnas och det obundna biståndets hemvist. Sverige har placerat in sig bland de internationella vapensmedjor som förser krigförande parter med högteknologiska vapen. Det pågår utredningar av om brott verkligen föreligger, men i den internationella opinionen är skadan redan skedd. Den senaste tidens avslöjanden visar att den svenska vapenexporten utgör ett stort dilemma i Sveriges internationella relationer. Vapenexporten kommer i konflikt med våra egna säkerhetspolitiska målsättningar, avspänning, nedrustning och utveckling. Kds beslutade sig redan 1980 för att verka för att svensk vapenexport avvecklas. Målet är att skapa en större samstämmighet mellan alla våra säkerhetspolitiska målsättningar. Vi har också under allmänna motionstiden väckt en motion, som kräver att regeringen utarbetar en avvecklingsplan för den svenska vapenexporten och att efterlevnaden av de gällande reglerna för vapenexporten stärks. Problemen med Sveriges vapenexport är egentligen av två slag. Dels har den socialdemokratiska regeringen blivit alltmer liberal i sin vapenexportpolitik, dels finns det starka misstankar om en omfattande svensk vapensmuggling till länder som Iran, Dubai och Bahrain. Båda dessa förhållanden kräver snara och kraftfulla politiska insatser för att återupprätta regeringens och Sveriges internationella förtroende. Hitintills har regeringen inte visat tillräcklig vilja och beslutsamhet att ta ett resolut tag om utvecklingen. Svensk vapenexport är i princip förbjuden. Det vet vi, men vi vet också att regeringen medger dispenser i enlighet med de riktlinjer som riksdagen har antagit. 1985 byggdes kontrollen över krigsmaterielexporten ut, bl.a. genom förstärkning av krigsmaterielinspektionen. Samma år började också den rådgivande nämnden för krigsmaterielexportfrågor sin verksamhet. Denna nämnd var regeringens svar på kritik som riktats mot konsekvenserna av den svenska vapenexporten. Hittillls har nämndens existens inte i mätbar grad minskat de kontroversiella inslagen i svensk vapenexport eller begränsat vapenexportens volym. 1977 var värdet av den svenska vapenexporten 695,4 milj.kr. 1984 hade den i löpande priser stigit till 2 178 milj.kr. 1986 hade beviljade exporttillstånd mer än fördubblats till 4 462 miljoner. Detta kan inte med bästa vilja i världen beskrivas som en restriktiv vapenexportpolitik. Herr talman! Ett moraliskt problem är att ca 45 96 av vapenexporten går till länder i tredje världen. I utredningen om samband mellan nedrustning och utveckling framhåller regeringens egen expert, Inga Thorsson, sambandet mellan utvecklingsländernas vapenimport och en försenad ekonomisk och social utveckling. Vapenexport till svenska biståndsländer i tredje världen framstår mot bakgrund av utredningens resultat som mycket paradoxal. Det mest uppenbara exemplet på denna inkonsekvens mellan vapenexport och våra biståndspolitiska målsättningar, visar sig när regeringen beviljar exportlicens för kanoner till Indien till ett värde av ca 10 miljarder kronor och dessutom beviljar statliga exportkreditgarantier för affären. Sådana beslut harmonierar synnerligen dåligt med den svenska biståndspolitikens huvudmålsättningar som resurstillväxt, ekonomisk och social utjämning i mottagarländerna. Den regeringen närstående Broderskapsrörelsen skriver i sin tidnings senaste huvudledare att ”allt fler länder har ansetts trovärdiga som köpare. I Krigsmaterielinspektionens och utrikeshandelsministerns ögon har allt fler blivit fredliga och demokratiska. Regeringen agerar av allt att döma numera aktivt för att saluföra svenska vapen. Krämarintressena tycks ha tagit över.” Så långt tidningen Broderskap, som också anser att regeringen helt håller på att tappa kontrollen över vapenexporten. Tänker regeringen och utrikeshandelsministern vidta några åtgärder för att få grepp om vapenexportut vecklingen och skapa trovärdighet för doktrinen att Sverige bedriver en restriktiv vapenexport? Hittills har man mest grävt ned sig i ett defensivt självförsvar. Vid förhören med det ansvariga statsrådet i konstitutionsutskottet förefaller han mest ha gjort krystade försök att skjuta skulden för den fortsatta vapenexporten till Indonesien på tidigare borgerliga regeringar. Nu krävs det självprövning och konstruktiva, radikala åtgärder. Varför inte lyssna på tullverkets i snart två år framförda förslag till en förstärkt kontrollfunktion? När USA protesterade mot att Sverige höll på att etablera sig som vidareförsäljare österut av amerikansk högteknologi, ingrep regeringen kraftfullt och har numera hävt bannstrålen från Washington. Tullverket har pekat på att högteknologiexporten numera är kringgärdad av långt starkare restriktioner och vida bättre kontroll av efterlevnaden än motsvarande ordningar för vapenexporten. Det går att styra utvecklingen bara den politiska viljan finns. Kontrollen över den svenska vapenexporten måste skärpas drastiskt och bli minst lika rigorös som kontrollen över exporten av annan högteknologi. Herr talman! I ett längre perspektiv bör svensk vapenexport avvecklas. Detta måste självfallet ske på ett sådant sätt att sysselsättningen i Karlskoga och andra orter som är starkt beroende av krigsmaterielindustrin kan upprätthållas och utvecklas. Regeringen bör alltså få riksdagens uppdrag att utarbeta en avvecklingsplan för den svenska vapenexporten, där de säkerhetspolitiska målsättningarna beaktas samtidigt som kostnaderna beräknas och redovisas. Herr talman! Vid förra årets utrikespolitiska debatt kunde vi glädjas åt att en demokratisk utveckling startat med ett spirande hopp för de hårt prövade befolkningarna i de tre fattiga länderna Filippinerna, Uganda och Haiti. Nu hopar sig nya problem över dessa länder. På Filippinerna behöver president Aquino allt tänkbart internationellt stöd för att kunna fortsätta sin hittills framgångsrika kamp för demokrati och rättvisa när den kommunistiska gerillan nu har återupptagit sin väpnade kamp mot regeringen. Det är djupt tragiskt att både Uganda och Haiti drabbats av den mycket allvarliga aidsepidemi som nu väller fram över afrikanska och asiatiska fattiga stater. Tiotals procent av befolkningen kan vara HIV-smittade. Biståndsarbetet när det gäller dessa länder måste innehålla program för att hejda den fasansfulla aidsvågen. Annars blir annat biståndsarbete meningslöst. Herr talman! Vi har med tillfredsställelse noterat den sovjetiske ledaren Michail Gorbatjovs nya och friska ledarstil. Jag tycker att det vore fegt och orätt att inte markera det. Sverige har som nära granne och litet neutralt land all anledning att uppskatta de nya och konkreta nedrustningsinitiativen och moderniseringen av det sovjetiska ledarskapet. Vi hoppas att detta leder till en fortsatt liberalisering av levnadsvillkoren och möjligheterna till ökat folkligt utbyte mellan våra folk. Det vore ett genombrott för framtidsoptimismen i hela världen om USA och Sovjetunionen kunde komma fram till ett avtal om medeldistanskärnvapnen i Europa. Förutsättningarna för detta verkar trots allt nu bättre än på mycket länge. Herr talman! Grunden för en svensk kristet demokratisk utrikespolitik är en aktiv neutralitetspolitik, som blir fast och konsekvent bl.a. genom ett starkt totalförsvar, en nationell samling omkring säkerhetspolitiken och en generös biståndsoch flyktingpolitik, byggd på en folklig förankring i kristna grundvärderingar om broderskap och solidaritet.

Herr talman! Dagens utrikespolitiska debatt närmar sig nu sitt slut. Många talare har kritiserat apartheidpolitiken i Sydafrika. Jag avser inte att ta upp den. Det innebär inte att jag inte instämmer i kritiken, men den utrikespolitiska debatten fokuseras lätt till en fråga i taget. Man kritiserar förtryck på ett håll men glömmer förtryck som förekommer på andra håll, som då helt kommer i skymundan. De som drabbas av förtrycket och ofriheten frågar sig — med all rätt — om Sverige helt har glömt bort deras situation. Jag lyssnade med intresse till utrikesministerns anförande här i dag, inte minst när han i slutet av sitt inlägg framhöll att det är viktigare nu än någonsin att slå vakt om de folkrättsliga regler som ryms i FN-stadgan. Utrikesministern framhöll också att folkrättens principer är enkla och klara och gäller för alla länder, och han räknade upp fem olika punkter — fem principer — som han ansåg vara grundläggande. Han nämnde bl.a. att alla folk har rätt till självbestämmande och att fundamentala mänskliga rättigheter måste säkerställas. Det är förvisso viktiga principer, men de måste tillämpas med konsekvens. Jag tycker att man i den utrikespolitiska debatten alltför lätt glömmer bort politiskt förtryck och brott mot mänskliga frioch rättigheter, för att inte tala om nationers rätt till frihet och nationellt oberoende, när ofrihet och förtryck pågått under decennier. Då tycks opionen vara dövad — förtrycket och ofriheten accepteras som något ofrånkomligt. Man skall inte acceptera en sådan politik. Förtryck — ja, t.o.m. ockupation —- förekommer inom det som jag vill kalla vårt närområde. Vad jag efterlyser — och jag har gjort det många gånger tidigare, bl.a. här i riksdagen — är en stark och ständigt vaken opinion mot förtryck varhelst det än förekommer. Det gäller alltså en opinion som ständigt pekar på förtrycket i de en gång fria staterna Estland, Lettland och Litauen. Dessa nationer är fortfarande ockuperade av Sovjetunionen, trots att det är hela 42 år sedan det andra världskriget slutade i Europa. Under alla dessa efterkrigsår har de baltiska folken krävt att återfå sin nationella frihet och självbestämmanderätt. Detta har förvägrats dem av Sovjetunionen, trots att Ryssland i fredsfördragen 1920 i Tartu, Moskva och Riga förklarade sig ”frivilligt och för eviga tider” avstå från suveränitetsrättigheterna över de baltiska staterna. Man erkände då ”utan reservationer oavhängigheten för dessa stater”. I det stora verket om den ryska diplomatins historia betraktades fördragen med de nya staterna som ”en stor seger för sovjetdiplomatin i kampen för de baltiska staternas neutralisering”. Detta är nu historia, herr talman, men viktig och av alltför många tyvärr glömd historia. Under decennier har de baltiska folket försökt påminna om dessa Sovjetunionens förpliktelser och löften. Det har gjorts av modiga människor i Estland, Lettland och Litauen och av alla de hundratusentals balter som tvingas leva i exil runt om i världen. Varför förtiger man i så stor utsträckning de förhållanden som i dag råder i Balticum? Är det möjligen så att man håller på att bli så historielös att man glömt bort att Estland, Lettland och Litauen en gång var fria nationer, med vilka vi under mellankrigsåren utvecklat bl.a. ett givande kulturellt utbyte? Eller har man kanske glömt alla de band som knyter Balticum så nära och intimt samman med svensk stormaktshistoria — ett samband som borde på ett alldeles speciellt sätt förplikta oss svenskar att stödja de baltiska folkens krav på frihet. Oavsett skälet är det beklämmande att Sveriges röst, som annars hörs i så många sammanhang, är så lågmäld att den knappast hörs när det gäller förtrycket i Balticum. I en replik anförde utrikesministern i dag att situationen i Sydafrika är unik, därför att förtrycket där har pågått i decennier. Ja, det har det gjort i Estland, Lettland och Litauen också. Under efterkrigstiden har dessa länder förlorat hundratusentals människor, bl.a. genom deportationer. Det är ett oacceptabelt förhållande. Nog måste väl de grundläggande principer som utrikesministern nämnde här tidigare, bl.a. den att alla folk har rätt till självbestämmande, gälla även folket i Estland, Lettland och Litauen. Flera talare har också här i dag understrukit principen att ingen stat har rätt att blanda sig i andra staters inre angelägenheter. Denna princip måste väl också gälla för Sovjetunionen, och kritiken mot dess politik i Balticum får inte tystna, lika litet som den får det när det gäller Sovjetunionens inblandning på andra håll i Östeuropa eller i Afghanistan. De baltiska folken har under seklernas lopp många gånger fått kämpa för sin frihet. Det har varit en kamp mot många fiender; ryssar, polacker, de tyska riddarordnarna och även vi svenskar har varit inblandade. Den svenska tiden skildras dock glädjande nog som ”den goda svensktiden”. Alexandr Solsjenitsyn skildrar denna situation när han i Gulagarkipelagen skriver: ”mellan tvenne hammare — den teutoniska och den slaviska — har det lilla Estland hamnat som ett städ sedan urminnes tider. Slagen har fallit ömsom från öst och väst. — — — slutet kunde aldrig skönjas — — — ännu syns det icke till ———.” Solsjenitsyn kunde ha tillagt att slagen ibland även fallit från norr och gällt alla de baltiska staterna. Jag hade förmånen att få besöka Balticum när Estland, Lettland och Litauen fortfarande var fria nationer. Sverige hade ju, som jag nyss framhöll, mycket nära kontakter med alla tre republikerna under tiden före andra världskriget. Sedan kom ockupationen och förryskningen. Den fria världen och allra minst vi i Sverige får inte stillatigande acceptera en fortsatt ockupation och förtryck av de baltiska staterna. Vi måste med kraft verka för att Estland, Lettland och Litauen får återta sin plats bland världens fria nationer. Tillåt mig, herr talman, att i detta sammanhang också ta upp ett problem som många gånger tidigare har diskuterats här i riksdagen. Jag tänker på det dubbla medborgarskap som den baltiska minoriteten i vårt land fortfarande är påtvingad av Sovjetunionen; ett medborgarskap som de helt naturligt inte vill acceptera, då de inte accepterar Sovjets överhöghet över Estland, Lettland och Litauen. Den svenska utrikesledningen får inte spara någon möda när det gäller att genom förhandlingar med Sovjetunionen äntligen försöka lösa denna fråga, som ur sovjetisk synpunkt skulle kosta så litet men som skulle glädja alla de balter som lever i Sverige i en oftast påtvingad exil.

Herr talman! Mer än 13 år har gått sedan militärjuntan under ledning av general Augusto Pinochet genom en blodig statskupp övertog makten i landet. Det är en tragedi att det chilenska folket, som har stolta, fredliga och demokratiska traditioner, fortfarande lider under en extrem högerdiktatur. Det råder fortfarande undantagstillstånd i Chile. Under 1986 ökade juntans förtryck kraftigt i syfte att söka krossa den allt starkare oppositionen i landet. Hemliga dödsskvadroner har hotat, kidnappat och dödat politiska opponenter, arbetare för mänskliga rättigheter och medlemmar i olika kyrkliga och sociala organisationer i större omfattning än på länge. Förra året ökade antalet arresterade drastiskt. Särskilt allvarligt är det starkt ökande antalet fångar som hålls totalt isolerade upp till 40 dagar i samband med att de ställs inför militärdomstol. Undersökningar av politiska mord utförda av dödsskvadroner, liksom av tusentals försvunnas öden, har avslutats under senare tid. Samtidigt som förföljelsen ökat har amnesti getts åt personer som är ansvariga för mycket allvarliga brott. Inte en enda polis eller någon juntafunktionär, som står bakom brotten, har straffats. Det har under denna månad förekommit två internationella möten, som har stor betydelse för Chile.

Herr talman! Först vill jag instämma i Per-Olof Strindbergs anförande om de baltiska folkens situation. Jag har en vän i Moskva. Han är 49 år, han är matematiker, han är cancersjuk, han är refusenik. Sedan 1979 har han försökt få tillåtelse att lämna Sovjetunionen för att kunna förena sig med sin 15 år yngre broder i väst. Men förgäves. Den 11 september förra året vädjade the International Cancer Patients Solidarity Committee till Sovjetunionen om att fem sovjetiska medborgare som lider av cancer måtte beviljas utresetillstånd. Fyra av dessa har kunnat resa ut: Tatyana Bogomolny, Rimma Bravve, Leah Mariasin och Inna Meiman. Inna Meiman fick vänta alltför länge och var vid ankomsten till USA så svårt sjuk att hon avled efter några dagar. Av denna lista på fem cancersjuka refuseniks återstår i dag en — min vän Benjamin Charny. Hans tillstånd försämras gradvis. Hjärtattacker, högt blodtryck och cirkulationsrubbningar förvärrar hans cancer. Jag vädjar för min vän, generalsekreterare Michail Gorbatjov, jag vädjar nu, här i denna kammare, liksom jag vädjat tidigare i brev. Benjamin Charnys fall är inte unikt, det är ett av många och det är ett fall som uppmärksammats och påtalats bl.a. av senator Edward Kennedy i ett anförande i amerikanska kongressen den 3 oktober förra året. Sovjetunionen har undertecknat den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Där heter det bl.a.: ”var och en har rätt att lämna vilket land som helst, inklusive det egna”. Sovjet har också skrivit under Helsingforsavtalet 1975, enligt vilket de 35 deltagande staterna åtar sig att ”underlätta friare rörlighet och kontakter, såväl individuellt som kollektivt, såväl privat som officiellt ——-”.

Det borde vara en självklarhet att följa avtalet. Det är aldrig en enskild stats ensak hur den behandlar sina medborgare. Därför är det vår plikt — och vår rätt — att reagera när mänskliga rättigheter kränks. Jag har suttit hemma hos Benjamin och hans familj. Vi har pratat, skrattat och varit glada tillsammans; precis som fallet är när jag varje söndagkväll talar med honom i telefon. Men de är ändå olyckliga människor. Därför är också jag och deras andra vänner olyckliga. Varför tillåter ni dem inte att resa, herr Gorbatjov? Jag kan inte tro att de är så betydelsefulla att ni vill ha dem i er närhet. Låt Benjamin och hans familj få förena sig med anhöriga i väst! Det skulle göra dem lyckliga och glada — och inte bara dem, utan också deras vänner världen över. Visa barmhärtighet mot en svårt sjuk medmänniska, men visa barmhärtighet innan det är för sent! Av humanitära skäl, låt min vän få resa! Fredspristagaren Elie Wiesels ord måste alltid stå levande för oss: ”Likgiltigheten inför en annan människas förtvivlan är en förbrytelse ty den ökar förtvivlan.” Herr talman! Vi som har haft förmånen att få lära känna de sovjetiska judarna och deras kamp för frihet, vi är djupt imponerade av deras mod och obändiga livsvilja. De har givit oss, sina vänner, en andlig styrka som gör att vi aldrig kommer att förtröttas i vår kamp för deras mänskliga rättigheter.

Herr talman! Min röst är tyvärr inte lämpad för några längre anföranden. Men den sak som Lars Ahlström har tagit upp här finner jag vara så angelägen för oss alla att jag ber att få instämma i hans anförande.

Herr talman! I den långa och innehållsrika utrikesdebatten har redan en del av de frågor som behandlas i förevarande betänkande berörts, och jag kan därför fatta mig mycket kort. Jag skall säga några ord om de moderata reservationer som finns fogade till betänkandet. Den första reservationen handlar om medel för tillfällig förstärkning av nedrustningsdelegationen i Gen&åve. Det är så att i Genéve pågår de viktiga kemivapenförhandlingarna inom ramen för CD. Dessa förhandlingar är bland de viktigaste förhandlingarna som just nu äger rum nere i Gené&ve. Sverige innehar ordförandeskapet vid förhandlingarna. Och vi menar att för att Sverige skall kunna fullgöra sina uppgifter på bästa sätt bör den svenska delegationen vid CD i Gené&ve tillföras personella förstärkningar. Vi har motionerat om att medel härför skall tas från anslaget F 3, och det är bara att beklaga att vårt förslag i denna angelägna fråga inte har vunnit utskottsmajoritetens stöd. Därför har vi avgivit reservation nr 1. När det för övrigt gäller anslaget för information om fredsoch nedrustningssträvanden anser vi att regeringens förslag i budgetpropositionen är väl avvägda. Den enda justering som enligt vår åsikt måste göras avser just överföringen av medel till nedrustningsdelegationen i Geneve. Detta ger vi uttryck för i reservation nr 3. Jag ber att få yrka bifall till de moderata reservationerna.

Herr talman! Vpk har fogat ett antal reservationer och ett särskilt yttrande till detta betänkande. Men jag vill börja med att uttala min tillfredsställelse över att anslagen till fredsorganisationerna nu ökar så kraftigt. Det rör sig egentligen om ett gammalt vpk-krav från 1970-talet. Vi talade om att 1 Zoo av försvarsanslagen skulle gå till fredsarbetet. Jag behöver i och för sig inte tillämpa detta promilleresonemang, men ett faktum är att man nu med väldigt stora steg börjar närma sig det belopp som vi alltså föreslog. Detta tycker jag är värt att notera och uttala sin glädje över. Man brukar ju säga: Bättre sent än aldrig! Ja, det tar litet tid ibland, innan vi får gehör för våra förslag.

Om det sedan skall vara projektbidrag eller grundbidrag får man naturligtvis diskutera från fall till fall. Men jag tycker att det har varit otillfredsställande att ett antal organisationer faktiskt inte har fått bidrag trots att de har utfört ett väldigt gott fredsarbete och har tvingats göra detta med väldigt knappa resurser. Exempelvis utgår jag från att den stora Fredsresan — vi har i en motion begärt 100 000 kr. för dess arbete — i fortsättningen kan få detta i och för sig blygsamma belopp. Det arbete som där utförts är ett väldigt stort och viktigt arbete för freden och även för Sverige och Sveriges policy. De fredsorganisationer till vilka man lämnat bidrag har naturligtvis inte fått tillräckliga bidrag, på grund av att anslagen inte varit så stora att det funnits möjlighet att ge dem vad de begärt. Den möjligheten finns nu i och med den kraftiga ökning som sker. Men det är faktiskt en fredsorganisation som jag ändå vill ägna litet tid åt, och det är Svenska fredskommittén. Detta är en av Sveriges äldsta fredsorganisationer, med en rätt bred folkrörelseförankring. Kommittén har under ett antal år förvägrats anslag för sitt fredsarbete. Det märkliga är att man aldrig har fått en förklaring till varför Svenska fredskommittén inte kan beviljas det anslag som har begärts eller ett anslag över huvud taget. Jag vet inte om utskottets talesman — det är väl Bengt Silfverstrand som skall försvara utskottet — nu kan ge mig en motivering till att man förvägrar Svenska fredskommittén anslag. Är det därför att Svenska fredskommittén är en antiimperialistisk organisation och har detta inskrivet i sitt program? Eller finns det någon annan politisk motivering? Det skulle faktiskt vara intressant att få veta detta. Vi hari vår motion också begärt att det skulle ges ett anslag för information om fredsarbetet i skolan på 2 milj.kr. Detta förslag avstyrker utskottet, och det tycker jag är beklagligt. Skolan är ju ett mycket viktigt område, där man bör lägga ned stora ansträngningar när det gäller information om fred, nedrustning och säkerhet. Med tanke på att regeringen nu skär ned kraftigt på anslagen på andra delar av skolans område tycker jag att det skulle ha varit fint om utskottets majoritet åtminstone hade kunnat redovisa en viljeyttring i den här frågan. Vi har i motionen också begärt att SIPRI, som utför ett mycket viktigt arbete — det är vi väl alla överens om — också när det gäller freden, skulle få det anslag som man hade begärt, alltså 17 800 000 kr. Men det har utskottsmajoriteten alltså avvisat. Det är klart att man kan säga som utskottsmajoriteten gör, att det ankommer på regeringen att bestämma, pröva och besluta vilka som skall få anslag för fredsarbetet. Men det kan väl ändå inte hindra utskottsmajoriteten att avge en viljeyttring på den punkten. Man får inte hårddra det så, att man säger att vi uttalar oss om en summa, och sedan ankommer det på regeringen att pröva och besluta vilka som skall ha och inte skall ha bidrag. Det kan regeringen få fortsätta att göra — det har jag ingenting emot — men utskottet bör väl ändå redovisa en uppfattning. Den sista fråga jag skall kommentera är den gamla frågan om IDB, Interamerikanska utvecklingsbanken — det är alltså inte heller någon fråga som är speciellt ny här i kammaren, men den är fortfarande lika aktuell. Här föreslår regeringen att man skall anslå ett antal miljoner till den Interamerikanska utvecklingsbanken. Vi vet ju vad IDB representerar IDB representerar amerikanska intressen, och dess verksamhet går ut på att hålla en mängd brutala militärdiktaturer i Latinamerika under armarna. Jag tycker faktiskt att det är oanständigt att Sverige med biståndsmedel skall understödja en sådan verksamhet. Jag har här i dag hört en massa talare säga — jag tänker inte minst på dem som hade ordet sist i den utrikespolitiska debatten — att var helst i världen som förtryck utövas måste man protestera och ta avstånd. Den principen är jag anhängare av. När vi skall rösta om reservation nr 2 i utrikesutskottets betänkande skall det därför bli intressant att se, om de som nyss har uttalat sig på det sättet kommer att rösta för reservationen eller för utskottets hemställan. Röstar man för utskottets hemställan anslår man 25 milj.kr. till IDB, ett organ som understöder den brutala militärregimen i Chile, som förtrycker majoriteten av människorna, torterar, mördar osv. Tycker ni att det är i överensstämmelse med vad ni tidigare i dag har deklarerat från riksdagens talarstol — det gäller inte minst moderaterna — att använda svenska biståndsmedel till en sådan verksamhet? Med det här, herr talman, yrkar jag bifall till reservationerna 2, 4, 5 och 6.

Herr talman! Till det här betänkandet, som behandlar vissa anslag inom utrikesdepartementets område, har fogats sex reservationer — två från moderaterna och fyra från vpk. Jag skall i korthet kommentera dessa reservationer. Men först vill jag slå fast att det, trots behovet av en stram hushållning och trots att besparingar är nödvändiga också inom utrikesdepartementets område, varit möjligt att anslå ytterligare resurser till några särskilt angelägna områden. Jag tänker då i första hand på det kraftigt ökade stödet till fredsarbetet. Kraven på utrikesförvaltningen har ökat i olika avseenden. Det internationella politiska klimatet, den spänning som alltjämt finns mellan stormakterna och dessa stormakters strategiska intresse för vårt närområde väcker höga anspråk på politisk rapportering och analys. Det gäller kanske särskilt det säkerhetspolitiska området. Det kraftigt ökande antalet asylärenden har medfört ett behov av större ekonomiska resurser också till utrikesförvaltningen. Förstärkningar har också skett i syfte att utveckla det viktiga internationella samarbetet på miljövårdsområdet och för att kunna stimulera exportfrämjande verksamhet, för att ta några exempel. Trots detta har uppsatta sparmål kunnat uppnås inom utrikesdepartemen tets verksamhetsområde. För att det nya sparmålet på 42,5 miljoner fram till 1989/90 skall kunna klaras kommer utrikesförvaltningens verksamhetsområden åter att bli föremål för översyn. Enighet om medelsanvisningen har kunnat uppnås med några undantag. I reservation 1 begär moderata samlingspartiet ytterligare 250 000 kr. för att tillfälligt förstärka förhandlingskapaciteten vid den svenska nedrustningsdelegationen i Genåve. Dessa medel vill man anskaffa genom att göra motsvarande sänkning av anslagen till information om fredsoch nedrustningssträvanden. Vi tycker givetvis att det är väsentligt att nedrustningsförhandlingarna, och då inte minst strävandena att komma fram till en konvention om fullständigt förbud mot kemiska vapen, ges hög prioritet och utesluter inte att vissa förstärkningar av förhandlingsarbetet kan visa sig nödvändiga under den tid Sverige har ordförandeskapet för förhandlingarna. Det bör enligt utskottsmajoritetens uppfattning emellertid ankomma på regeringen att avgöra om och när ett sådant behov föreligger, liksom det bör vara regeringens sak att bestämma formerna för en sådan förstärkning inom ramen för tillgängliga resurser. Därför yrkar jag avslag på reservation nr 1. Moderaterna har i olika sammanhang visat en jämfört med övriga riksdagspartier mindre generös inställning till fredsarbetet. Det går igen i synen på anslagen till information om fredsoch nedrustningssträvanden. I en motion motiverar man sin lägre ambitionsgrad med att en stor del av anslaget är ett engångsbelopp, avsett att användas till projekt eller till ekonomiska förstärkningar av engångskaraktär. I reservation 3 motiverar man sedan sin njugghet med en förment omsorg om folkrörelsernas integritet. Enligt moderaterna finns det risk för att dessas karaktär av just folkrörelser går förlorad om de statliga anslagen blir för stora. Med denna minst sagt märkliga motivering går moderaterna emot också de fyra övriga partiernas beslut att tillstyrka en trepartimotion — undertecknad av socialdemokrater, folkpartister och centerpartister — där man begärt en uppräkning av anslaget till informationsarbetet för fred och nedrustning med 9 393 000 kr. till 15 000 000 kr. Detta anslag ges en ny beteckning: Information, studier och forskning om fredsoch nedrustningssträvanden m.m., för att markera att visst stöd till enskilda organisationers studier och forskning — medel som tidigare kunnat erhållas genom bidrag från Fredslotteriet — framdeles skall kunna utgå från detta anslag. Det är beklagligt att moderaterna mäler sig ur gemenskapen när det gäller inställningen till den viktiga opinionsbildningen kring fred och nedrustning. Jag yrkar avslag på reservation nr 3. I reservation 2 yrkar vpk avslag på propositionens förslag om medelsanvisning till IDB, Interamerikanska utvecklingsbanken, för budgetåret 1987/88. Vpk motiverar som så många gånger förr sitt avslagsyrkande med att bankens stadgar och utlåningspolitik gör den mindre lämpad att kanalisera svenskt bistånd. Med den motiveringen kräver vpk också på nytt att Sverige skall lämna IDB. Det är faktiskt ett klart uttalat önskemål från flera latinamerikanska länder att Sverige skall kvarstå som medlem i IDB för att efter bästa förmåga — den är begränsad, men dock — kunna påverka bankens utlåning till länder och projekt där det ekonomiska stödet kan förväntas få den bästa utvecklingseffekten. Sveriges röst är förvisso begränsad, Bertil Måbrink, men det är dock en röst. Skulle Sverige lämna IDB blir det en progressiv kraft mindre i banken. IDB:s medel går trots allt i stor utsträckning till sådant som vii andra sammanhang ställer upp på när det gäller att bidra till utvecklingen i olika länder. Utskottet har anledning att vidhålla uppfattningen att Sverige har vissa möjligheter att göra konstruktiva insatser inom IDB. Sverige har också bundit sig för fortsatta utbetalningar till banken; vi har vissa förpliktelser gentemot banken. Slutligen vill jag fastslå att IDB bara är en av flera kanaler för samarbete mellan Sverige och de latinamerikanska länderna. Som ett exempel på relationerna kan jag nämna att den nu aktuella utbetalningen till IDB uppgår till 25 milj.kr. Enbart anslagsposten Humanitärt bistånd till Latinamerika uppgår för innevarande budgetår till 150 milj.kr. och det bilaterala biståndet till Nicaragua till 125 milj.kr. för samma period. Härtill kommer anslag via posterna Katastrofer, Regionala insatser och Enskilda organisationer samt anslagen till SAREC, styrelsen för u-landsforskning. Därmed kommer vi upp i ganska väsentliga insatser, där utbetalningen till IDB är en mycket begränsad del. Jag yrkar avslag på reservation 3. I reservation 4 yrkar vpk bifall till sin partimotion med begäran om ett anslag till Svenska fredskommittén. Som jag tidigare har sagt får fredsorganisationerna en mycket kraftig anslagsökning i årets budget. Gången är den att organisationer som vill ha grundbidrag för sin verksamhet skall lämna in ansökan härom senast den 1 september. Tio organisationer föreslås få sådant stöd för kommande budgetår. Utskottsmajoriteten delar regeringens uppfattning att tillgängliga medel för grundbidrag bör koncentreras på de centrala organisationer som redan erhåller sådant stöd. Bertil Måbrink påpekade själv att en utredning ser över anslagen. Vi får avvakta resultatet av den utredningen innan vi på nytt tar upp dessa frågor till behandling. Vi finner det också rimligt att regeringen liksom hittills prövar de ansökningar om anslag som kommer in och fattar beslut om dem. Det är utskottsmajoritetens viljeyttring, Bertil Måbrink. Vi anser att den avvägning som har gjorts är rimlig och bör kvarstå. Det finns inga speciella skäl, antiimperialism eller annat som Bertil Måbrink spekulerar i, som gör att vi inte anser att Svenska fredskommittén skall få ett anslag. Det kommer in ett stort antal anslagsansökningar från andra än de tio organisationer som nu föreslås få pengar. Det framgår mycket tydligt på s. 13 i utskottsbetänkandet att andra organisationer har fått avslag på sina ansökningar. Om Bertil Måbrink läser andra stycket på s. 13 tror jag att han kommer på bättre tankar vad gäller de bevekelsegrunder som han tror att utskottet har för att avslå begäran om anslag till just Svenska fredskommittén. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på reservation 4. I reservation 5 yrkar vpk bifall till sin partimotion med begäran om 2 milj.kr. för fredsarbetet i skolorna. Internationella förhållanden, internationellt samarbete och fred är förvisso viktiga inslag i undervisningen inom grundskola och gymnasium. Erfarenheterna visar också att dessa frågor vunnit allt större omfattning i och fått allt större betydelse för undervisningen i samhällskunskap. Farhågorna för att fredsundervisningen skulle komma i kläm om inte särskilda anslag beviljades för ändamålet torde vara överdrivna. Det är inte, som Bertil Måbrink försökte ge sken avi sitt inlägg, fråga om någon nedskärning på undervisningsområdet. Undervisningen drabbas inte av någon nedskärning i budgeten, och det finns därför ingen anledning att tro att samhällsundervisningen inom den här ramen skulle drabbas särskilt. Låt mig i sammanhanget erinra om att skolöverstyrelsen nyligen fått 200 000 kr. i bidrag till fredsundervisningen och det internationella kontaktarbetet i skolan ur Olof Palmes minnesfond för internationell förståelse och gemensam säkerhet. Jag yrkar avslag på reservation 5. I reservation 6 slutligen begär vpk ökade anslag till SIPRI, dvs. Stockholms internationella fredsforskningsinstitut. Det av vpk föreslagna anslaget överstiger propositionens förslag med drygt 2 milj.kr. Utskottsmajoriteten finner regeringens förslag om reservationsanslag på 15 766 000 kr. väl avvägt med hänsyn till de förväntade merkostnader som följer av den internationella löneutvecklingen, men anser inte att det för närvarande finns något utrymme för ytterligare medel för personalförstärkningar eller andra utökningar av verksamheten. Mot denna bakgrund yrkar jag avslag på reservation 6. Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till utrikesutskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag noterar att Bengt Silfverstrand som utskottsmajoritetens talesman först säger att det finns extra medel att anslå för särskilt angelägna områden men sedan inte vill ge sådana medel till förstärkning av nedrustningsdelegationen i Gendve. Det beklagar jag mycket. Vidare anklagar han oss moderater för njugghet mot fredsorganisationerna. Men den kritiken måste väl i allra högsta grad drabba hans socialdemokratiska kolleger i regeringen, eftersom vi i allt väsentligt har hållit oss till budgetpropositionens förslag.
Herr talman! Det är riktigt att Sveriges möjligheter att påverka IDB är mycket begränsade, Bengt Silfverstrand. Stadgarna och bestämmelserna gör att USA har det dominerande inflytandet. Vi vet ju varför IDB tillkom och vilka syftemål banken har. Bengt Silfverstrand kan väl redovisa vad Sverige har kunnat påverka i banken under sin medlemstid. Såvitt jag förstår får fortfarande Chilejuntan en ansenlig summa pengar från IDB och har så fått under hela den tid som den har existerat. Juntan i El Salvador får också pengar från IDB, och vad den juntan representerar vet både Bengt Silfverstrand och jag. Det här är otillfredsställande. Varför skall Sverige finnas som medlem i denna bank och använda biståndsmedel för att förse dessa två militärjuntor med kapital? Det är militärjuntor som på ett grovt sätt förtrycker folkmajoriteten i dessa två länder. Sveriges riksdag har fastlagt vissa biståndsmål, och de överensstämmer inte med medlemskap i den interamerikanska utvecklingsbanken IDB. Är det kommersiella intressen som har tagit överhanden också här? Är det därför som vi skall ge dessa 25 milj.kr. till IDB? Säg i så fall det i stället för att säga att vi skall vara med i IDB för att försöka påverka. Det vet vi väl, om det är en amerikansk dominans, vad vi då kan påverka. Ingenting! Det vore väl bättre att använda de 25 miljonerna för att ge ytterligare stöd till den demokratiska oppositionen i Chile och i El Salvador och till den folkmajoritet som förtrycks av Paraguays diktator. Då gjorde vi mera nytta. Sedan vill jag säga att jag inte är benägen att acceptera Bengt Silfverstrands argumentation i fråga om Svenska fredskommittén. Faktum är att Svenska fredskommittén är en riksorganisation, en av de äldsta, och att den bedriver ett mycket stort fredsarbete. Varje gång kommittén har sökt pengar har den vägrats detta utan någon som helst motivering. Det finns naturligtvis en motivering bakom, men det vill man inte säga. Nu hoppas jag att när man har höjt anslaget så kraftigt som riksdagen kommer att besluta om, man också kommer att lösa frågan om bidrag till Svenska fredskommittén och vissa andra organisationer.
Herr talman! Först till Margaretha af Ugglas: Det är klart uttalat i utskottets betänkande, och jag underströk det också, att vi bedömer det vara möjligt att ge de förstärkningar till förhandlingsarbetet i nedrustningsdelegationen som kan visa sig erforderliga. Därmed har vi också tillgodosett det yttersta syftet bakom förslaget. Vi tycker inte att en förstärkning nödvändigtvis bör kopplas till ett visst specificerat anslag av just den storlek som moderaterna har föreslagit. Vi tycker att regeringen har den bästa överblicken och möjligheten att se om det behövs en förstärkning, när den behövs och vilken storlek den ekonomiska insatsen skall ha. Den njugghet som jag har talat om beträffande moderaternas syn på fredsarbetet finns angiven i siffror. Det är helt klart att vi har varit medvetna om, trots de kraftiga anslagsökningar som förekommit, att behoven har varit ännu större. Vi visar vår välvilja gentemot det viktiga fredsarbetet genom att kraftigt öka anslaget från ungefär 5 till 15 milj.kr. Moderaterna röstar mot det förslaget. Moderaterna visar alltså med sina gärningar att de är mindre positivt inställda till fredsarbetet än övriga partier. Vi har inga stora förväntningar på IDB, Bertil Måbrink. Det har jag klart och tydligt sagt. Sverige är en liten nation med ett mycket begränsat inflytande. Men Sverige är en progressiv röst inom IDB, och många utvecklingsländer i Latinamerika förväntar sig att Sverige skall fortsätta att göra sin stämma hörd. Det tycker vi är viktigt. Titta bl.a. på många latinamerikanska länders stora skuldbörda. Vårt anslag är litet. Försvinner det, innebär det trots allt att möjligheterna att göra något försämras ytterligare. Svenska fredskommittén har inte sidsteppats av utskottsmajoriteten av de skäl som Bertil Måbrink anför. Jag kan bara notera att Centerns fredsråd och Världsfederalisterna, för att ta ett par exempel, heller inte har fått de anslag som de begärt. Det finns inga politiska skäl till att ansökningarna har avslagits. Det är mycket möjligt, när vi nu får ökade ramar och en utredning skall se över formerna för biståndet — Bertil Måbrink antyder det själv emellanåt i sina inlägg — att vi får möjlighet att låta fler ta del av det här anslaget.
Herr talman! Bara en kort kommentar om IDB. Det är riktigt, Bengt Silfverstrand, att de flesta utvecklingsländer har enorma skuldbördor. Men jag förstår inte att man kan ta det som ett argument för att ha kvar medlemskapet i IDB.
Herr talman! När det gäller att vara med eller inte vara med i IDB lyssnar vi faktiskt mer på de skuldtyngda latinamerikanska länder som anser att Sverige skall vara med i IDB än vi lyssnar på vpk:s förslag att Sverige skall utträda.

Herr talman! Just nu arbetar dagstidningskommittén, som är den sjätte pressutredningen på 20 år. Den har vida direktiv när det gäller den framtida utformningen av presstödet. Utredningen är försenad, men dess betänkande bör vara klart inom ett år. Detta innebär att vi inom en relativt nära framtid i riksdagen kommer att ta ställning till nya riktlinjer för presstödet. Mot denna bakgrund framstår det som naturligt — och jag tror att kammaren uppskattar detta — att nu inte ta upp någon längre debatt om de förändringar som kan vara aktuella när det gäller presstödet i framtiden. Det finns alltså nu ingen anledning att genomföra viktigare principiella förändringar i stödets utformning. Däremot är det enligt min mening ingenting som hindrar, med tanke på det statsfinansiella läget, att vissa besparingar görs. På denna punkt föregår, åtminstone skenbart, regeringen med gott exempel. Besparingar sker t.ex. när det gäller etableringsstödet, som helt avskaffas, samverkansoch utvecklingsbidragen; de båda sistnämnda nära nog halveras. Det är en markering, men det handlar om besparingar på papperet, eftersom de anslagna beloppen under senare år inte har utnyttjats. Herr talman! Vad det handlar om är alltså att presstödsnämnden får mindre ramar att röra sig med, men vi har hittills inte utnyttjat de ramar som finns maximalt. I vad gäller besparingar på de tre nu aktuella områdena ansluter sig regeringens förslag till vad som under en följd av år har föreslagits av bl.a. moderata samlingspartiet, så även i motion till årets riksmöte. På en annan viktig punkt har vi emellertid inte fått gehör hos utskottets majoritet. Det gäller besparingar på produktionsbidragen. Dessa är den helt dominerande utgiftsposten i vad gäller presstödet. Vi föreslår där besparingar på 20 Jo.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 Så några ord om pressens lånefond. Här föreslås ett lån till Aftonbladet och Svenska Dagbladet på sammanlagt 175 milj.kr. Det skall då nämnas att dessa båda tidningar tillsammans från början hade begärt 250 milj.kr. och att den totala kostnaden för detta projekt gäller minst 600 milj.kr. Om pengar till Aftonbladet och Svenska Dagbladet kan man naturligtvis ha olika uppfattningar. Det har emellertid i debatten, inkl. i en partimotion från folkpartiet till årets riksdag, gjorts gällande att ett beslut av det aktuella slaget skulle strida mot gällande regler och mot praxis på presstödsområdet. Detta, herr talman, är inte korrekt. Bl. a. på mitt initiativ gjorde presstödsnämnden en noggrann genomgång av om det med nuvarande regler var möjligt att bevilja lån till ett kvällstidningsföretag. Det konstaterades att detta låg inom regelverkets ram och att nämnden faktiskt redan en gång tidigare — det var 1980 — hade beviljat pengar just till Aftonbladet. En annan synpunkt som förts fram är att det endast får ges lån till företag som inte kan finansiera sina investeringar på den allmänna kreditmarknaden. Men också här har nämnden följt praxis. En genomgång har inom nämnden gjorts av vilka tidningar som tidigare fått lån ur lånefonden. Det visar sig då att bland låntagarna finns ett antal av våra mest välbärgade borgerliga landsortstidningar, bl.a. några liberala flaggskepp. När dessa lån har diskuterats och det har fattats beslut i presstödsnämnden har det inte förelegat några reservationer från något partis sida. Det vore, herr talman, mot denna bakgrund märkligt om man skulle utesluta Svenska Dagbladet och Aftonbladet från att få ett lån av detta slag. Detta hindrar emellertid inte att det kan finnas olika åsikter om lån av den aktuella storleksordningen, men jag har velat ta detta tillfälle i akt att bestämt tillbakavisa alla påståenden om att presstödsnämnden och konstitutionsutskottet skulle ha gått utanför de regler som finns vad gäller lån från pressens lånefond.

Herr talman! I går gjorde socialdemokraterna och moderaterna upp om att dra in 250 milj.kr. av barnfamiljernas mjölkpengar. I dag kommer dessa partier att besluta om att skicka dessa pengar till sina husorgan Svenska Dagbladet och Aftonbladet. Förslaget är att låna dessa tidningar 175 milj.kr. och att bidra till räntan på lånet med ca 80 milj.kr. Intressepolitiken talar! Enligt reglerna får lån inte beviljas till tidningar som kan få lån på den allmänna kreditmarknaden på normala villkor. Tidningarna har heller inte gjort gällande att de skulle ha svårigheter att på marknaden låna upp pengar på betryggande villkor. Att hävda något annat vore heller inte trovärdigt. Bakom tidningarna står ju LO och ett handelsbolag med en rad börsnoterade företag. Bakgrunden är naturligtvis den att man försöker få lån där det är billigast. Det är inget fel i det. Ansvaret faller på dem som fattar besluten. Med detta lån följer, som tidigare sagts, en betydande subvention. Anledningen till att riksdagen nu prövar lånefrågan är att lånet är så stort att alla budgetramar sprängs. Från 1969 och fram till 1986 har det beviljats totalt ca 210 milj.kr. från lånefonden. Det högsta beloppet hittills har varit 12,3 milj.kr. till ett samarbete mellan fem tidningar. Lån skall enligt reglerna företrädesvis ges till samverkansprojekt som innebär besparingar, och det är helt klart att flera hundra miljoner kommer att sparas genom detta projekt. Lån skall dock inte beviljas till projekt när det gäller tidningar på orter där samverkan bedöms som möjlig och där projektet inte avser sådan samverkan. Aftonbladet och Svenska Dagbladet har avvisat att ens utreda förutsättningarna för en samverkan med Dagens Nyheter och Expressen. Formellt skulle alltså lånen kunna avslås med hänvisning till de båda tidningarnas avvisande attityd till en samverkan, men så har inte skett. Tidningsekonomiskt är den planerade samverkan gynnsam. Det visar företagens kalkyler. Projektet torde alltså under alla förhållanden komma till stånd utan statens medverkan. I varje fall kan ett avslag inte användas som motiv för att inte genomföra projektet. Vi har alltså kommit till slutsatsen att de 50 milj.kr. som finns i lånefonden skall levereras in till statskassan och inte kunna användas som en första utbetalning på lånet. Herr talman! Med dessa argument yrkar jag bifall till reservation 4. Sedan till Anders Björcks oprovocerade anförande om de här lånen. Han tycks mena att anfall är bästa försvar. Vad vi nu prövar är ju ett principbeslut om 175 milj.kr. till Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Presstödsnämndens normala verksamhet är inte uppe till något slags KU-granskning, om Anders Björck tror det. Jag utgår från att de beslut som tidigare fattats skett efter de regler som gäller för verksamheten. Normalt är ju att lånen är på ett par tre miljoner. Anders Björck nämnde att några liberala tidningar tidigare hade fått stöd, och då hade det minsann inte varit något motstånd från folkpartister. Jag har läst en tidningsartikel av Anders Björck, där han nämner några tidningar, bl.a. Eskilstuna-Kuriren och Falu-Kuriren. Det är 17 år sedan dessa tidningar beviljades 1 å 2 milj.kr. Jag tycker inte att det är särskilt heroiskt av Anders Björck att använda de besluten som argument i den här debatten. Herr talman! Förra året var vi emot att höja stödet till tidningar med mer än 20 96 hushållstäckning. Det behövdes inte då, och det behövs inte heller nu. I konsekvens härmed föreslår vi nu att stödet sänks till förra årets nivå. Utskottsmajoriteten hänvisar till att reglerna inte skall ändras så länge presstödsutredningen arbetar med frågan. Förra året gick det bra att höja bidraget trots att utredningen även då arbetade. I år går det inte att sänka stödet. Den logiken förstår jag inte, och jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag ber att få protestera mot påståendet att jag oprovocerat skulle ha gått till attack mot folkpartiet och Birgit Friggebo. Jag tyckte att det var korrekt att i mitt inledningsanförande kommentera den partimotion som folkpartiet har väckt och den reservation som fogats till utskottsbetänkandet och som innehåller de påståenden jag bemötte. Att kommentera detta är sannerligen inte att uppträda oprovocerat. Birgit Friggebo inledde sitt anförande med att säga att moderaterna och socialdemokraterna gjort upp i denna fråga. Sanningen är ju den att samtliga partier utom just folkpartiet var eniga i presstödsnämnden, på samma sätt som de är det i konstitutionsutskottet. Jag ber, herr talman, kammaren notera hur fru Friggebo vinklade detta i de allra första meningarna i sitt anförande. Jag har den tidningsartikel som Birgit Friggebo refererade till framför mig. Hon framhöll att jag nämnt några liberala tidningar, och hon namngav två av dem vilkas lån låg långt tillbaka i tiden. Jag nämnde ytterligare några tidningar i denna artikel, men dessa berörde Birgit Friggebo icke. Det finns alltså ett antal ytterligare tidningar som skulle kunna nämnas i detta sammanhang. Det gäller borgerliga tidningar, inkl. liberala tidningar, med mycket god ekonomi, som fått pengar på exakt samma villkor som Birgit Friggebo nu med sådan kraft kritiserar, bara därför att det råkar gälla Svenska Dagbladet och Aftonbladet här i Stockholm. Birgit Friggebos argumentation känns igen från de föredragningar vi fick i nämnden av bl.a. Dagens Nyheter. Dagens Nyheter och folkpartiet har självfallet rätt att argumentera. Jag tycker dock att det är väldigt viktigt att slå fast att något brott mot några regelverk faktiskt icke skett. Det har inte förekommit några protester när vi tidigare tillämpat reglerna på just detta sätt och givit Aftonbladet pengar, för att ta bara ett exempel, eller givit borgerliga tidningar lån ur lånefonden. Jag har dock, herr talman, mot bakgrund av vad som har sagts två frågor att ställa till Birgit Friggebo. Den första frågan är: Tycker hon att nämnden gjort fel när den under tidigare år beviljat lån ur pressens lånefond till liberala och andra borgerliga landsortstidningar på i princip samma villkor som det nu är fråga om? Den andra frågan är: Anser Birgit Friggebo att nämnden i fortsättningen skall avstå från att ge tidningar lån ur lånefonden när de behöver pengar och befinner sig i samma situation som Aftonbladet och Svenska Dagbladet? I så fall tror jag att det är lätt att ordna den saken.

Herr talman! Jag skall svara direkt på Anders Björcks frågor om jag anser att det som presstödsnämnden ägnat sig åt under 10, 15, eller 20 år är fel. Jag vill upprepa att detta inte är något slags KU-granskning av presstödsnämndens verksamhet. Det är inte heller det ärendet nu gäller. Vad det nu gäller är att ta ställning till, efter de regler som gäller, huruvida vi skall bidra med ytterligare pengar från riksdagens sida för att möjliggöra ett lån till Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Där är det fullt klart att tidningarna själva på en fråga i presstödsnämnden hävdat att de på normala villkor kan få lån på den vanliga kreditmarknaden. Därmed är det ett brott mot de regler som gäller. Lån får nämligen inte beviljas om man kan gå ut på den normala kreditmarknaden. Jag har då dragit den slutsatsen i konstitutionsutskottets behandling av frågan, och jag gör det också här, att det är intressepolitiken som talar. Anders Björck frågar också om presstödsnämnden skall avstå från att i framtiden ge lån till tidningar som befinner sig i samma situation som Aftonbladet och Svenska Dagbladet. Ja, det förefaller fullständigt självklart, att om man kan gå ut på kreditmarknaden och låna upp pengar, skall det inte beviljas några lån. Det är ganska lätt att säga det, eftersom det är de reglerna som gäller.

Herr talman! Låt oss först konstatera att det i folkpartimotionen framförs påståenden om att detta skulle strida mot presstödsreglerna. Låt oss konstatera att det i folkpartimotionen påstås att man inte får bevilja lån till tidningar som kan finansiera det hela på den allmänna kreditmarknaden. Låt oss konstatera, herr talman, att folkpartimotionen är behäftad med ett antal ganska så allvarliga sakfel. Jag tycker att det är alldeles självklart att vi måste tillämpa samma praxis för lån till Aftonbladet och Svenska Dagbladet som vi gjort till andra tidningar. Men jag tycker att det bör komma till kammarens kännedom, även om vi nu inte granskar presstödsnämnden, att när det gäller lån till liberala tidningar har folkpartiets representant i nämnden icke haft några erinringar — då har man hållit tyst. Men nu när det gäller ett lån där en stor moderat tidning är inblandad har man en mycket bestämd, avvikande uppfattning. Den rätten har man naturligtvis, men jag tycker att det är mycket beklagligt att man går ut och försöker påstå att presstödsnämnden skulle ha överträtt sina regler. Det är exakt vad som står i folkpartiets partimotion. Eftersom Jan-Erik Wikström sitter här i kammaren, måste jag också konstatera — och det har ett direkt samband med beskedet till Birgit Friggebo —att det i så fall under ett antal år har funnits anledning och möjlighet att rätta till regelverket på detta område. Till Birgit Friggebo måste jag ju få säga, att skulle vi nu säga nej till lånet till Svenska Dagbladet och Aftonbladet, blir helt självklart konsekvensen att pressens lånefond inte kommer att ha någon betydelse längre. När en tidning inte kan finansieras på den allmänna kreditmarknaden, får man konstatera att tidningen är i ett så dåligt läge att nämnden med de nya regler som gäller bör dra öronen åt sig även när det blir fråga om produktionsbidragen, och det tycker jag skulle innebära att vi går alldeles för långt. Här handlar det om intressepolitik, sade Birgit Friggebo. Jag instämmer i detta uttalande efter att ha hört Birgit Friggebo och läst partimotionen.
Herr talman! Anders Björck vill komma ifrån huvudfrågan huruvida riksdagen nu skall fatta beslut om att ge mer pengar för att klara just det här lånet. Han hänvisar till beslut som tidigare har fattats i pressutredningen. Låt mig bara få informera Anders Björck om att det också finns liberala tidningar som har fått avslag i presstödsnämnden, och det har varit full enighet och även Anders Björck har varit med. Då har jag utgått ifrån att man vid bedömningen har sett på möjligheten att finansiera det hela på den allmänna kapitalmarknaden. Detta har också i de här fallen varit argumentet från presstödsutredningens sida. Här har också den folkpartistiska ledamoten ställt sig bakom beslutet.

Herr talman! Jag är ledsen att jag tvingas avbryta den här intressanta trätan mellan moderata samlingspartiet och folkpartiet om hur man beviljar lån till olika tidningar. Debatten belyser på ett mycket påfallande sätt vad en gång Karl Marx sade: Intresset ljuger inte. Det handlar väl om partifärgen på de tidningar som man beviljar lån till. Herr talman! Konstitutionsutskottets betänkande om presstödet innehåller ju inga stora nyheter. Det är väl naturligt i en situation då dagstidningskommittén arbetar med de här frågorna och så småningom skall komma med ett betänkande. Från vpk:s sida har vi motionsvägen tagit upp stödet till fådagarstidningarna. Det handlar om ett femtiotal tidningar, varav flertalet uppbär produktionsbidrag. I en tid av stark monopolisering inom dagspressen spelar dessa tidningar en mycket stor roll för att säkra mångfalden inom åsiktsbildningen. Var för sig har dessa tidningar relativt små upplagor, men sammantaget har endagstidningarna över en kvarts miljon i upplaga. Tillsammans har — Anders Björck! Hör och häpna! — alla dessa tidningar ett presstöd som är mindre än vad Svenska Dagbladet ensamt uppbär. Det borde alltså finnas all anledning att öka stödet till fådagarstidningarna. Detta gäller i särskilt hög grad det lilla fåtalet endags-rikstidningar, som har mycket stora kostnader och mycket litet stöd. Jag tänker på tidningar som folkpartiets NU, Broderskap, vpk:s Ny Dag, kds:s Samhällsgemenskap och den syndikalistiska Arbetaren. Utskottet har inte just nu velat förorda ett ökat anslag till dessa tidningar. Men jag noterar som mycket positivt att konstitutionsutskottets betänkande understryker dessa tidningars stora betydelse, och jag utgår ifrån att dagstidningskommittén kommer att beakta detta. Med tanke på de mycket positiva skrivningarna i betänkandet har vi därför från vpk:s sida valt att inte reservera oss på denna punkt, trots att vår motion inte fullt ut tillstyrkts. Däremot har vi reserverat oss mot att utvecklingsbidraget minskas och att etableringsbidraget helt avvecklas. Utvecklingsbidraget har kunnat tilldelas tidningar i särskilda svårigheter. Häromdagen beviljade presstödsnämnden 600 000 kr. till folkpartiets veckotidning NU. Jag förmodar att Birgit Friggebo apropå intressepolitik är nöjd med det beslutet. Men varför då sitta iutskottet och acceptera en nedskärning av utvecklingsbidraget, som kanske innebär att andra tidningar i samma predikament som folkpartiets NU blir utan detta extra stöd? Men ännu är det ju inte för sent för Birgit Friggebo och folkpartiet att ansluta sig till vpk-reservationen 3, som jag yrkar bifall till. Herr talman! Liksom förra året föreslår moderaterna och folkpartiet nedskärningar av ett presstöd som egentligen borde höjas. Folkpartiets nedskärningsförslag är relativt begränsade, men skulle ändå skapa stora problem för en hel del tidningar som är hårt trängda. Medan folkpartiet nöjer sig med att pruta 5 26, drämmer moderaterna till med 20 20. Om riksdagen, mot allt förnuft och all sannolikhet skulle välja moderaternas linje, skulle vi få bevittna en massdöd utan motstycke inom svensk dagspress. Bl. a. skulle säkert centerns huvudorgan Skånska Dagbladet tvingas till omedelbar nedläggning. Svenska Dagbladet, som väl ligger Anders Björck varmare om hjärtat, skulle däremot förmodligen klara sig igenom moderaternas svältkur bättre. Dels har man uppbackningen från storfinansen, dels får man hjälp av ett unikt och generöst statligt lån som Anders Björck var med om att ge tidningen — ett lån som kommer att kosta skattebetalarna mycket stora pengar. Därav kan man dra slutsatsen att moderaterna är något selektiva i sina attacker mot presstödssystemet. Som jag sade inledningsvis när jag citerade Karl Marx: Intresset ljuger inte. Herr talman! Det är ingalunda så att presstödet är ett stort statsfinansiellt problem som moderater och folkpartister säger. Ej heller är systemet utformat på ett sätt som inte befrämjar nödvändiga rationaliseringar. De tidningar som uppbär presstöd har rationaliserat och förnyat sig i minst samma utsträckning som de lönsamma tidningarna. Och reklamskatten täcker mer än väl kostnaderna för presstödet. I en motion till årets riksmöte har dessutom Nils Berndtson och jag själv presenterat ett konkret förslag om en mycket hårdare beskattning av direktreklamen, som skulle ge stora pengar och kunna användas för en ökning av presstödet. Jag utgår ifrån att dagstidningskommittén kommer att positivt beakta det här förslaget. Herr talman! Avslutningsvis ett par ord om vår reservation 5, som jag också yrkar bifall till. Riksdagen har enhälligt ställt sig bakom en utbyggnad av taltidningsverksamheten. Det är bra, därför att ett ökat stöd till radiooch kassettidningar är en viktig demokratisk fråga. Men varför skall det då vara så svårt att bifalla vpk:s förslag om ökade anslag nu till denna viktiga verksamhet. Man behöver faktiskt inte alltid avvakta pågående utredningar, innan man kan bifalla självklara förslag.